Herr talman! Herr Wiklund gjorde litet invändningar beträffande socialdemokraternas nya ställningstagande till hantverkarnas möjlighet att få statligt stöd för central kursverksamhet. Han ansåg att det var en sanning med modifikation att socialdemokraterna på den punkten har tagit sitt förnuft till fånga. Ja, det är möjligt att jag har gjort en överskattning här. Men tänker man på att utskottets majoritet tidigare år har avstyrkt samma yrkande, så kan man inte komma till annan slutsats än att socialdemokraterna i den här frågan har ändrat uppfattning. Jag vidhåller alltså att denna nya ståndpunkt hedrar socialdemokraterna. Herr Wiklund talade om SÖ-förslaget beträffande ett lägre tal för att inrätta ämneskurser i kommunal vuxenutbildning vilket skulle innebära förbättringar och därmed tillmötesgå reservanterna. Han förutsatte att den förändringen kunde komma att gälla redan i år. Det är möjligt att herr Wiklund har den förhoppningen, men det finns inga garantier för att vi får ett sådant uttalande från riksdagen. Kungl. Maj:t kan förhala frågan och har tidigare stoppat 'undan en del goda förslag från sitt eget ämbetsverk. Vi har alltså ingen säker beställning av detta. Det får vi endast om vi röstar på reservationen 1, och jag vidhåller mitt yrkande om bifall till denna. Jag vill tacka för det besked herr Wiklund gav om SVUX — att det ändå ligger så nära i tiden. Jag tror och hoppas att det kommer att bli ett så kraftigt och konstruktivt förslag att vi genom det rejält kan ta itu med formerna för att förverkliga den livslånga utbildningen.
Herr talman! Herr Wiklund sade att även han önskade förbättra förhållandena när det gäller svenskundervisning för invandrare, men att det kostar pengar. Ja, kostar pengar gör ju allting. Frågan är bara vad man vill prioritera i sådana här sammanhang. Det är en fråga om hur mycket man menar allvar när man säger sig vilja satsa på svenskundervisning för invandrare. SÖ har starka skäl att förmoda att inte ens de 600 000 timmarna skall räcka under kommande år. Speciellt kommer den lagbundna undervisningen att fungera bättre under nästa budgetår, vilket i sin tur medför att det inte finns möjlighet att överföra timantal från den lagbundna undervisningen till den öppna. Denna möjlighet finns i år, eftersom den lagbundna undervisningen inte till fullo tagit i anspråk det timantal som står till buds.

Herr talman! Jag återkommer till herr Wiklunds bataljmålning. Jag är tacksam för att herr Wiklund vill rätta till de där fläckarna, och jag är också tacksam över att han inte resonerar som så att det skall vara vissa fläckar för att förhöja skönheten i det hela. När det sedan gäller friare resursanvändning kontra en generell sänkning av antalet kursdeltagare är det klart att dessa två företeelser inte upphäver varandra. Som jag ser detta rör det sig om två väsentligt olika saker: Den ena är en generell historia beträffande grundskolenivån. Den andra rör problemen för vuxenundervisningen över huvud taget, och där är det självfallet riktigt med en friare resursanvändning.

Herr talman! Det skulle vara frestande att gå in i den här konstdiskussionen från de aspekter jag kunde lägga på den, men jag skall avstå från att göra det. Betänkandet innehåller ingen reservation av oss moderater. Följaktligen har vi enligt talarlistpraxis inte fått tillfälle att delta i den allmänna högstämda och ordrika värdering av den kommunala vuxenundervisningens utomordentliga betydelse och värde som föregick utskottstalesmannens framträdande, men det kan vi stå ut med. Vi kan, liksom herr Wiklund, instämma i praktiskt taget varje berömmande ord som har fällts. Herr Wiklund och jag har ingen anledning att diskutera med varandra — vi är ju, som framgår av utskottsbetänkandet, i princip eniga. Men då jag märker att jag har förmånen att se utbildningsministern här i kammaren, skulle jag vilja fästa hans uppmärksamhet på ett par saker och eventuellt ställa någon fråga till honom. Beträffande lärartjänstorganisationen för den kommunala vuxenundervisningen samlade sig SÖ äntligen — på försommaren 1973 — till ett förslag till Kungl. Maj:t om en särskild tjänstetyp för kommunal vuxenundervisning på basis av extra ordinarie och extra tjänster. Vi moderater anknöt till det förslaget men hade också i motionen 300 vissa synpunkter som vi menade skulle göra en tjänsteorganisation ännu bättre, om man följde den linjen. I statsverkspropositionen — detta har berörts här flera gånger — gick dock Kungl. Maj:t, såsom jag ser det ganska oförklarligt, helt emot SÖ:s förslag och knöt lärartjänsterna i den kommunala vuxenundervisningen, schematiskt uttryckt, till ungdomsskolan. Jag skulle bra gärna vilja höra av herr utbildningsministern varför man gjorde detta så frankt med ett sådant bakslag som det nu otvivelaktigt har blivit genom att utskottet inte velat ansluta sig till Kungl. Maj:ts förslag utan sagt ifrån att vi skall ha ett nytt förslag. Jag är litet nyfiken faktiskt! Besvikelsen över att det inte hänt något avgörande nu heller — det har det ju inte gjort — i den segslitna frågan, utan att allt under ytterligare ett år får förbli vid det gamla, är mycket stor hos företrädarna för den kommunala vuxenundervisningen och de berörda lärarorganisationerna. Detta har inte tidigare sagts här i debatten, men jag anser att jag bör säga det. Jag delar nämligen personligen helt den besvikelsen men utgår nu från att utbildningsdepartementet uppfattar utbildningsutskottets ställningstagande och riksdagens beslut i dag som en ganska ovillkorlig order. Då blir också följden: ett år till och problemet måste vara löst, förhoppningsvis i princip på SÖ:s och motionärernas väg. Jag sade i princip; inte på något sätt i detaljer. Å Kravet på att det skall finnas arvodesbefattningar för huvudlärare och institutionsföreståndare även inom den kommunala vuxenutbildningen är gammalt. SÖ har vid något tillfälle föreslagit sådana befattningar, och även motionsledes har saken tagits upp gång på gång, så också i år, bl.a. i motionen 299 från moderata samlingspartiet. Kungl. Maj:t och utbildningsutskottets majoritet har tidigare varit direkta nejsägare. I år räddar sig utskottet bakom uttalandet — och detta är också jag med på — att systemet med huvudlärare och institutionsföreståndare skall ges en generell prövning vid beredningen av betänkandet från utredningen om skolans inre arbete. Det betänkandet skall ju komma inom några månader. Utskottet vill således vänta med att säga ett ja eller ett nej till de ifrågavarande arvodestjänsterna. Vi moderater i utskottet som tidigare hårt drivit kravet på tillsättande av dessa tjänster fogar oss alltså i ytterligare någon väntan, följande vedertagen praxis att inte gå före det omedelbara offentliggörandet av ett utredningsbetänkande. Att utredningen, som för övrigt i första hand sysslar med grundskolans problem, skulle kunna komma fram till att huvudlärare och institutionsföreståndare inte behövs i den kommunala vuxenutbildningen förefaller mig dock inte troligt — det är väl därför ett alternativ som man inte bör räkna med. Uppskovet är alltså närmast ett skenuppskov, men jag är som sagt med på det för att följa praxis.

Det är ett ofrånkomligt faktum. Här handlar man alltså på olika sätt i utbildningsutskottet och i departementet. Det kanske finns vissa orsaker till detta men det är dock fråga om olika handlingssätt. Till propositionen 99 återkommer jag vid behandlingen av den, men jag har velat säga detta redan nu för att göra jämförelsen. Beträffande bidragen till vissa organisationers centrala kursverksamhet vill jag för min och för moderaternas del ge uttryck åt förhoppningen att även Sveriges köpmannaförbund liksom andra likartade organisationer efter hand skall komma i åtnjutande av den faktiska förmån som dessa bidrag utgör. Jag utgår från att det kommer att bli fler etapper på denna väg och att det inte bara är fråga om denna start så att säga. Jag har inget annat yrkande, herr talman, än om bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman!

Frågan om erkännande av Guinea-Bissau är — som herr Takman känner till — föremål för samråd mellan i första hand de nordiska regeringarna. Jag är övertygad om att ett sådant erkännande skulle bli ett långt effektivare politiskt stöd åt PAIGC i Guinea-Bissau, om det kunde samordnas med erkännande från ytterligare några stater i vår del av världen. Mina diskussioner med kolleger från andra länder har också denna målsättning. Jag delar självfallet herr Takmans glädje över att de demokratiska krafterna i Portugal nu för första gången sedan nära ett halvsekel synes få möjligheter att verka i frihet. Ännu har dock inte en civil demokratisk regering bildats i Lissabon. Vi avvaktar med stora förväntningar tillkomsten av en sådan regering. Det är vår förhoppning, att den snarast skall inleda en avveckling av Portugals kolonialvälde med de koloniala folkens nationella oavhängighet som mål. Frågan om ett allmänt internationellt erkännande av Guinea-Bissau skulle därmed snabbt kunna bringas till sin lösning.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, som jag inte är helt nöjd med. Den militära resningen i Portugal den 25 april var ingen tillfällig urladdning, isolerad till militära kretsar och betingad av militärt missnöje. Portugal var Europas mest efterblivna land i ekonomiskt hänseende redan innan befrielserörelserna i Angola, Guinea-Bissau och Mogambique inledde sin väpnade kamp för 12—15 år sedan. Stagnationen och efterblivenheten accentuerades ytterligare av de dyrbara, utsiktslösa av ett eventuellt svenskt erkännande av Guinea Bissau som självständig stat krigen — trots allt bistånd fascistregimen fick från USA och andra partner inom Atlantpakten. För den stora massan av Portugals folk blev fascismen, kolonialkrigen och den egna familjens misär tre begrepp som hörde ihop. Den illegala demokratiska enhetsrörelsen, som främst bestått av kommunister, socialister och katoliker, fick de senaste åren ett massivt stöd för kravet på fred och oberoende för de afrikanska kolonierna. Från början av 1973 spreds rörelsen snabbt också inom de väpnade styrkorna, inte bara bland de värnpliktiga, där den alltid hade förekommit, utan också bland de yngre officerarna. Att den militära resningen kunde genom föras på några timmar och utan blodsutgjutelse visar vilken omfattning denna folkliga rörelse hade och hur isolerad fascistregimen hade blivit. Men efter denna första stora seger har de motsättningar kommit i dagen som Amilcar Cabral, den legendariske ledaren för befrielserörelsen i Guinea-Bissau, förutsade för 13 år sedan. Den demokratiska enhetsrörelsen, nu inte längre illegal, vidhåller kravet om ett villkorslöst slut på kolonialkrigen och självständighet utan dröjsmål för Angola, Guinea Bissau och Mogambique. De officiella militära talesmännen vill ha denna fråga uppskjuten, och bland dem tycks finnas sådana som har den farliga illusionen att en nykolonialistisk lösning är möjlig. Det är i denna situation som jag tror att jag uttrycker en mycket utbredd opinion när jag hävdar att ett svenskt erkännande av republiken Guinea-Bissau just nu skulle vara ett starkt stöd både åt befrielsekampen i det svarta Afrika och åt det portugisiska folkets kamp för demokratin. Det är riktigt — jag delar den uppfattning som utrikesministern nu framfört — att ett samtidigt erkännande av Guinea-Bissau från samtliga nordiska länder skulle vara det effektivaste stödet, men vi har nu sedan länge hört talas om samråd om detta, och det har dröjt med resultat. Jag tror därför att jag uttrycker en allmän uppfattning när jag kräver att den svenska regeringen erkänner Guinea-Bissau nu.

Vi har kontakter med olika sidor av denna enhetsrörelse, och vi har inte på något sätt fått någon vädjan från den om att omedelbart skrida till handling. Jag kan inte se annat än att vi i denna situation bör avvakta den nya regering som vi alla väntar på och ge den regeringen en chans att ta ställning till det som väl är Portugals största problem, nämligen hur man skall förfara med kolonierna. Jag har tagit del av de manifest som det kommunistiska partiet, det socialistiska partiet och andra partier har utfärdat under den senaste tiden och av de intervjuer som både kommunistledaren Cunhal och socialistledaren Soares har gjort. I båda de senare uttalandena hävdar man emellertid i första hand att vad man vill är att förhandlingar tas upp med befrielserörelserna.
Herr talman! Som jag sade finns det två meningar, en som har uttryckts av talesmän för militärjuntan och en annan, som uttryckts av den breda folkrörelsen och även av den rörelse inom krigsmakten som går under namnet kaptenernas rörelse. Den sistnämnda uppfattningen går ut på att man skall ge kolonierna fria omedelbart. Man bör inte i detta sammanhang glömma risken för vad som kan hända om en frigörelse dröjer. Risken finns att de vita minoriteterna i de portugisiska kolonierna söker följa det rhodesiska exemplet, alltså med självständighet för kolonialisterna och fortsatt fascistiskt förtryck av den svarta majoritetsbefolkningen. Inga utsikter finns att dessa små minoriteter själva skall kunna gå i land med denna uppgift när de inte har lyckats göra det med hjälp av stora truppstyrkor och mycket krigsmateriel utifrån. Därför kan man räkna med att de kallar på hjälp och att det blir en intervention från Rhodesia, Sydafrika och även imperialister utanför den kretsen. Nu kommer den nya provisoriska regeringen enligt vad jag såg i en Paristidning i dag att bildas före den 17 maj. Jag hoppas att den svenska regeringen då mycket snabbt skrider till aktion för att erkänna Guinea-Bissau. Jag vet att det skulle betyda ett stöd åt de demokratiska krafterna i Portugal och naturligtvis i första hand ett stöd åt befrielserörelserna i Afrika.

Herr talman! Fru Hambraeus har frågat mig om jag med hänsyn till att statsmedel nu används för att föra ut kärnkraftens förespråkares idéer och synpunkter i energidebatten, ämnar, för allsidighetens skull, inrätta ett sekretariat eller liknande organisation, betående av sakkunniga, som är motståndare till kärnkraften, med erfarenhet från berörda vetenskaper, för att kontinuerligt sammanställa och presentera faktamaterial och synpunkter som talar mot kärnkraften. När det gäller medlen till den aktuella informationskampanjen i energifrågor bör det, som jag tidigare framhållit i många sammanhang, betonas att just strävan efter allsidighet varit en av de viktigaste utgångspunkterna för regeringen vid uppläggningen av kampanjen. Detta mål nås enligt min mening bäst genom att, på det sätt som skett, uppgiften att utarbeta studieoch diskussionsmaterial lämnas till studieförbunden. Det bistånd som därvid lämnats från industridepartementet är att vi utarbetat en litteraturlista. I den är alla de åsiktsriktningar som trätt fram i energidebatten väl företrädda, självfallet också representanter som mera påtagligt trätt fram som kritiker av kärnkraften. Regeringen Om sammanställning av fakta och synpunkter som talar mot kärnkraften Om sammanställning av fakta och synpunkter som talar mot kärnkraften avser vidare att tillsätta en allsidigt sammansatt referensgrupp som skall kunna biträda studieförbunden i deras arbete. Jag kan därför inte hålla med om att man härigenom på något särskilt sätt skulle stödja kärnkraftens förespråkare med att föra ut deras idéer och synpunkter i energidebatten. Även när det gäller det material, som sammanställs och presenteras av industridepartementet och av utredningar och myndigheter inom ramen för deras normala verksamhet på energiområdet, anser jag att kraven på allsidighet är väl tillgodosedda. Ta utredningarna som exempel. Energiprognosutredningen, utredningen om högaktivt avfall och energiprogramkommittén har getts parlamentarisk förankring och arbetar med hjälp av tekniska och vetenskapliga experter som enligt min mening inte låter sig klassificeras vare sig som förespråkare för eller som motståndare till kärnkraft. De är helt enkelt inte tillsatta från en sådan utgångspunkt utan på grund av sina erfarenheter och sin sakkunskap i de olika frågor och ämnen som kommer upp. De måste få arbeta fritt och på sakliga grunder och själva komma fram till sina ståndpunkter.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min enkla fråga. När det gäller den allsidigt sammansatta referensgrupp som skall hjälpa till i informationskampanjen från studieförbunden, hälsar jag naturligtvis med glädje att den nu skall tillsättas. Det viktiga är emellertid hur stora resurser den kommer att få till sitt förfogande — om den skall kunna få frihet att hjälpa till med översättningar, om den skall kunna vara sammansatt av sakkunniga när det gäller energi, när det gäller ekonomi, när det gäller ekologi och när det gäller internationella relationer. Det är väldigt väsentligt att den får sådana resurser att man där kan skapa någon sorts motvikt till den propaganda som nu förs från annat håll. Det kan inte vara någon hemlighet att staten och svensk kraftindustri redan har satsat mycket stora summor på kärnkraften i vårt land och att man har planer — som redovisats bl.a. i statsverkspropositionen — på att i framtiden basera Sveriges energiförsörjning till stor del just på kärnkraft. I årets statsverksproposition vidhåller man — trots riksdagens beslut om ett nytt, allsidigt beslutsunderlag innan nya beslut får fattas om kärnkraftsutbyggnad — att en ”tryggad framtida energiförsörjning i Sverige är — — — i hög grad avhängig av kraftindustrins möjligheter att fortsätta kärnkraftutbyggnaderna”. Man säger vidare: ”Nya kraftkällor — — — väntas inte få någon betydelse för världens energiförsörjning före sekelskiftet.” Gör man den sortens uttalanden, då är man enligt min mening förespråkare för kärnkraft. Alltså har kraftindustrin i Sverige genom sin centrala driftledning, där ju statens vattenfallsverk spelar en dominerande roll, bundit sig för kärnkraften och anser att det är den vägen vi skall välja för att i framtiden klara vår energiförsörjning. När nu CDL går ut med stora annonser i dagspressen och söker medarbetare för att ”i tal och skrift föra fram CDL:s synpunkter och idéer i debatten” går därmed — visserligen indirekt — statsmedel i hög grad till att föra ut kärnkraftens förespråkares åsikter i debatten. Jag menar att innan vi kan vara säkra på att vi verkligen får ett allsidigt beslutsunderlag, måste regeringen eller någon annan se till att motsvarande resurser ställs till alternativens förfogande.

Herr talman! Herr Israelsson har frågat mig om jag anser det vara nödvändigt och lämpligt att statlig myndighet noga bevakar att inte malmoch mineralförekomster finns i markområde som utländskt bolag vill köpa och, om sådana förekomster konstateras eller är sannolika, myndigheten hindrar markförsäljningen. Allmänt gäller att utländskt bolag inte får förvärva fast egendom här i landet utan tillstånd av regeringen. Vid prövningen kan beaktas bl.a. om det finns mineralfyndigheter på fastigheten. Den som äger ett markområde har emellertid inte rätt till eventuella mineralfyndigheter i området. Sådan rätt förvärvas primärt genom inmutning eller koncession. Lagstiftningen ger goda möjligheter att kontrollera utländska bolagsförvärv av mineralfyndigheter. Sålunda gäller att utländska bolag inte får inmuta fyndigheter av bl.a. järn-, koppar-, blyoch zinkmalm, förvärva eller bearbeta mineralfyndigheter eller idka gruvdrift utan tillstånd av regeringen. Även för bearbetning av koncessionspliktiga mineral som t.ex. olja, naturgas och uran krävs regeringens tillstånd. Detta gäller alltså oavsett om företaget äger marken där fyndigheten påträffats eller inte. Ett antal olika mineral som inte är av samma ekonomiska betydelse, t.ex. kvarts och fältspat, kan i princip utnyttjas av markägaren utan särskilt tillstånd. Den utredning rörande den långsiktiga hushållningen med mineralresurserna som nyligen tillsatts har fått i uppdrag att överväga om exploateringen av även dessa mineral bör göras beroende av inmutning eller koncession. Som jag nämnde inledningsvis gäller emellertid redan att utländskt bolag inte får förvärva mark här i landet utan tillstånd av regeringen. Jag finner således att de synpunkter som tas upp i frågan redan är tillgodosedda.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min enkla fråga. Bakgrunden till frågan är följande förhållanden. I södra Närke finns en zinkgruva som är ägd av det multinationella belgiska bolaget Vieille Montagne. Nu bryts ca 300 000 ton zinkmalm per år. Denna malm undergår endast anrikning i Sverige, varefter den transporteras till Belgien för vidare förädling. Bara under det senaste året har zinkpriset stigit med 400 procent. Det rör sig således om en lönsam hantering, som snabbt blir allt lönsammare. Det gäller här viktiga metaller som det redan är brist på, och i framtiden kommer bristen att bli ännu större. Till dessa viktiga malmfyndigheter inom Sveriges gränser intar Sverige samma situation som gäller för u-länderna. Detta gör vi trots att det sedan länge varit ett svenskt intresse att så viktiga malmfyndigheter övergår i svenska händer. Enligt min och vpk:s mening bör dessa fyndigheter överföras i statens ägo. Vad min fråga i dag mera direkt anknyter till är emellertid inte ett sådant överförande utan möjligheterna att förhindra att det aktuella utländska bolaget lägger under sig ytterligare svensk mark med värdefulla malmoch andra mineralfyndigheter. Bolaget planerar nu en fördubbling av sin brytning. I samband med detta skall man flytta anrikningsverket direkt till gruvan och bygga ut dess kapacitet till mer än det dubbla. För att få plats för avfallssand från detta anrikningsverk kan det bli aktuellt för bolaget att förvärva ny mark. Det finns indikationer på att värdefulla metaller och andra mineral kan dölja sig under den här aktuella marken. Det är, som jag ser det, ett väsentligt svenskt intresse att fyndigheter av t.ex. koppar och zink stannar kvar i svensk ägo och tillhör den svenska staten. När frågan om deponering av avfallssanden skall avgöras inom jordbruksdepartementet under maj i år, bör man i första hand söka en lösning på bolagets egen mark. Går inte det måste marken upplåtas med det bestämda förbehållet att naturtillgångar under marken inte ingår. Industriministern har ju gett ett positivt svar på den fråga jag ställt. Men om han vill ha vänligheten svara på en följdfråga riktar jag till honom frågan hur han ser på möjligheten att staten övertar den här verksamheten.

Herr talman! Herr Romanus har frågat mig enligt vilka principer jag vägrar besvara enkla frågor. Min princip är självfallet att svara på enkla frågor. När jag i undantagsfall inte gett svar på en enkel fråga har detta inte haft sin bakgrund i några principer utan i att jag i det enskilda fallet har ansett frågan så ställd att det inte är möjligt att ge ett svar som fyller ett vettigt informationssyfte.

Herr talman! Statsråd är inte skyldiga att besvara frågor och interpellationer, men huvudprincipen bör vara att frågor skall besvaras, om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta. Jag tackar för industriministerns svar, som tycks innebära att vi är ense om denna huvudprincip. Så har ju också frågeinstitutet tillämpats. I den nya grundlagen införs t.o.m. en bestämmelse om att statsråden särskilt skall motivera om man inte tänker besvara interpellationer. Låt mig illustrera denna principfråga med det exempel som är orsaken till dagens diskussion. Den 22 april ställde jag till industriministern frågan om regeringen tänkte inskränka sitt samarbete inom näringspolitiken med sådana organisationer som kritiserar regeringens politik. Bakgrunden var naturligtvis herr Johanssons uttalande i Ronneby den 19 april att förbindelserna med Industriförbundet skulle delvis ersättas med branschkontakter, och att detta måste ses mot bakgrunden av Industriförbundets agerande i fråga om Stålverk 80. Den 23 april ställde herr Burenstam Linder en liknande fråga. Från industridepartementet meddelades att svar skulle lämnas den 9 maj, alltså i dag. En tid därefter kom ett nytt besked — industriministern tänkte inte besvara frågorna. Något måste alltså ha inträffat. Vad hade inträffat? När ett statsråd gör ett uppmärksammat uttalande om regeringens avsikter beträffande behandlingen av organisationerna i vårt samhälle är det angeläget att detta kan diskuteras i riksdagen. Om statsrådet anser sig missuppfattad, så är en frågedebatt ett lämpligt tillfälle att reda ut saken. Det är detta informationssyfte, som ett svar från herr Johansson på de här enkla frågorna skulle ha fyllt. För att undvika missförstånd vill jag betona att varken min fråga eller det inlägg som jag nu gör innebär något ståndpunktstagande till Stålverk 80. Jag har heller inte gått in på någon kommentar till Industriförbundets åtgärder. Vad det här gäller är den fria kritikrätten, rätten att genom fristående utredningar skaffa fram fakta och synpunkter på regeringens förslag. Den får inte inskränkas genom att regeringen gör uttalanden som kan uppfattas som hot om repressalier mot den som framför kritik. Det är naturligtvis särskilt viktigt när man, som i vårt land, har haft samma regering i 40 år. Industriministerns uttalanden har uppfattats som hot om sådana här repressalier. Därför borde frågorna ha besvarats, så att regeringens inställning till denna viktiga principfråga hade klarats ut.

Herr talman! Herr Romanus går nu in på varför han ställde den första frågan, som inte besvarades. Jag vet inte om vi skall ta upp den debatten. Låt mig säga att frågan byggde på ett missförstånd, som jag klarade ut via TT följande dag — något som emellertid inte uppmärksammades lika mycket av tidningarna. Man hade uppenbarligen inte samma intresse för det. Men då kan det vara på sin plats att jag säger, att jag inte har uttalat mig om våra relationer till Industriförbundet i anslutning till förbundets kritik av Stålverk 80. I mitt föredrag i Ronneby behandlade jag i ett avsnitt Industriförbundets kritik mot Stålverk 80 och fann den egendomlig. I ett annat avsnitt behandlade jag industripolitiken, branschpolitiken och våra kontakter med branschorganisationerna. Jag åberopade då mitt TT-besked från Pajala två dagar tidigare och sade: ”Inom industridepartementet har vi funnit ett större utbyte av saklig diskussion och gemensamma utredningar med branschorganisationerna i för branscherna viktiga frågor. Vi avser att öka dessa kontakter som också ger fördelen av ett samtidigt samarbete med representanter för de fackliga organisationerna. Detta utesluter givetvis inte överläggningar med Industriförbundet, men omfattningen och karaktären kan diskuteras.” Sådana överläggningar har vi med Industriförbundet, och vi är överens om att fortsätta de överläggningarna inom de närmaste dagarna. Och då har jag den uppfattningen att missförståndet — om det nu är ett sådant — skall vi klara upp med Industriförbundet. Den utformning som frågorna fått i den första omgången gav anledning till en helt annan debatt, och därför ansåg jag att ett svar på de frågorna inte gav en meningsfull information. Och jag vidhåller det.

Herr talman! Den information som industriministern nu gav hoppas jag att han själv anser vara i hög grad meningsfull, Den informationen skulle ju ha kunnat lämnats som svar på den fråga jag ställde den 22 april. Det är riktigt som industriministern säger, att hans senare TT-meddelande inte har uppmärksammats. Detta är heller inte en fråga som kan redas ut av bara industriministern och Industriförbundet. Frågan huruvida organisationer skall ha rätt att angripa regeringen och redovisa faktamaterial, utan att behöva räkna med att bli tagna i örat och få vidkännas repressalier, är ju en fråga av allmänt intresse. Det är inte någonting som bara gäller relationerna mellan herr Johansson och Industriförbundet. Därför borde frågan ha besvarats, så att det där första mycket uppmärksammade uttalandet — som tolkades på samma sätt som jag gjorde i både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, för att här ta bara två exempel — hade kunnat redas ut. Frågan gällde ju vilken regeringens ståndpunkt var i detta fall. Det var inte två avsnitt, som herr Johansson säger. Enligt det första referatet skulle minskningen av samarbetet med Industriförbundet ses mot bakgrund av förbundets agerande i fråga om Stålverk 80.

Herr talman! Jag finner det glädjande att industriministern nu backar ut från det första uttalande som gjordes, men det hade varit ett naturligt — Nr 76 och rimligt tillfälle att göra det så att det verkligen uppmärksammades, Torsdagen den dvs. genom att svara på de enkla frågor som ställdes i riksdagen. 9 maj 1974
Herr talman! Jag vill råda herr Romanus att inte fästa alltför stor tilltro till vad Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver. De är inte alltid sanningsvittnen.

Herr talman! Det jag fäster tilltro till, är det referat från Tidningarnas Telegrambyrå som enligt TT:s uppgifter hade ringts in från det sammanträde med Fabriksarbetareförbundet där herr Johansson deltog. I detta referat heter det: ”Våra överväganden måste ses mot bakgrunden av Industriförbundets agerande i Stålverk 80.” Det är detta jag utgår från i min diskussion. Det har helt naturligt av skilda massmedia — säkert inte bara av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet — uppfattats så, att de som kritiserar regeringen, som Industriförbundet anses ha gjort i fallet Stålverk 80, får räkna med ändrade samarbetsformer. Så har det uppfattats, och det är det som borde ha retts ut. Om herr Johansson inte ansåg att hans andra TT-meddelande blev tillräckligt uppmärksammat, hade ju riksdagen varit lämpligt forum — och jag är glad att den nu också har blivit det — för att reda ut saken.
Herr talman! Min erfarenhet är att sanningen kan man aldrig förkväva. Sanningen kommer så småningom fram. Därför hade jag inte samma brådska som herr Romanus uppenbarligen hade.

Herr talman! De enkla frågorna är till just för att få fram sanningen. Det är därför som det är så anmärkningsvärt att herr Johansson inte ville begagna sig av det tillfället han fick att lämna dessa uppgifter.

Herr talman! Herr Hägelmark har frågat mig om jag anser att den nuvarande ordningen för smittkoppsvaccinering av värnpliktiga snarast efter inryckningen till grundutbildning är lämplig. Enligt lagen om ympning mot smittkoppor skall värnpliktig undergå ympning mot smittkoppor när han första gången för sin utbildning tjänstgör vid krigsmakten. Sådan ympning sker som regel i början av grundutbildningen. 13 Hos vissa av de ympade uppstår en reaktion i form av infektion med feber, som i samband med kraftansträngning kan utlösa temporära störningar på andra organ. Med hänsyn härtill undviker man att ordna ansträngande övningar i anslutning till ympning. Värnpliktiga som får feberreaktioner sjukskrivs och blir därmed helt eller delvis befriade från övningarna. Antalet allvarliga komplikationer vid ympningarna har hittills varit mycket litet. I detta sammanhang kan jag nämna att försvarets sjukvårdsstyrelse avser att inom kort ge ut närmare anvisningar i frågan för att ytterligare stryka under vikten av att övningarna planeras så att komplikationer undviks. Jag ser inte nu någon anledning att föreslå ändring av nuvarande bestämmelser för smittkoppsympning av värnpliktiga.

Herr talman! Först ett tack till statsrådet för svaret. Det som har föranlett mig att ställa den här frågan är förste flygläkare Ove Löfbergs synpunkter beträffande vaccinering av värnpliktiga snarast efter inryckningen. Det är också mina egna erfarenheter från utbildningssynpunkt och som ledamot av granskningsnämnd. Hos de flesta värnpliktiga följs en smittkoppsvaccinering av en allmänpåverkan, lätt till hög feber, ömhet, svullnad och sekretion å ympningsstället, värk i arm och axelhåla, etc. Strax efter inryckningen ökar också ofta antalet luftvägsinfektioner på grund av sammandragningen av folk från olika delar av landet. Detta påverkar också konditionen i ogynnsam riktning. Till detta kommer utöver smittkoppsvaccinering olika andra vaccineringar, som också sätter sina spår. Våra värnpliktiga kommer numera oftast direkt från skolbänken. Man har alltmer minskat på ämnena gymnastik och idrott. Vår moderna ungdom är till största delen ”bilburen”. Konditionen är därför dålig vid inryckningen. Detta sammantaget gör att påfrestningarna under första tiden efter inryckningen till värnpliktstjänstgöringen är stora. Jag har här i min hand en kopia av ett brev från med.

Svaret på min fråga är delvis positivt, men en ändring av bestämmelserna för smittkoppsvaccinering bör så snart som möjligt komma till stånd.
Herr talman! Det är inte bara de värnpliktiga som ympas mot smittkoppor. Inte minst nu, när svenska folket är mycket på resande fot och ofta uppsöker exotiska länder, förekommer mycket vaccinering vid sidan om vaccineringen av de värnpliktiga. Socialstyrelsen har givit ut anvisningar om hur vaccineringen skall utföras och om hur den vaccinerade skall skydda sig. Där sägs att man under de första dagarna kan leva på normalt sätt, man kan alltså fortsätta att arbeta på vanligt sätt. Det kan efter några dagar inträffa att man får feber, och det rekommenderas att man då skall vila. Inom försvaret har man exakt följt de bestämmelser som socialstyrelsen har utfärdat. Nu har emellertid försvarets sjukvårdsbyrå, sedan bl.a. den omnämnde läkaren framträtt och diskussion uppkommit ansett att det kan finnas skäl att ytterligare understryka de bestämmelser som redan gäller i dag. De fall som åberopats här inträffade i början av 1960-talet — således för 13 å 14 år sedan — och behöver inte föranleda några speciella åtgärder i dagens läge. Eftersom problemet redan är under observation och man anpassar utbildningen med hänsyn till att nyinryckta värnpliktiga kan vara känsliga för ansträngningar efter vaccineringen, tycker jag inte att det finns anledning att vidtaga några särskilda åtgärder utöver dem jag redan talat om.
Herr talman! Det är ändå ett faktum att påfrestningarna och omställningen är mycket stora för de värnpliktiga under den första tjänstgöringstiden. Detta gör att de är mer mottagliga och kanske blir sjukare vid vaccineringen än vuxna människor som skall åka på semester till utlandet. Dessutom inskränker det mycket på utbildningen att de värnpliktiga kanske måste besöka sjukhus flera gånger. Det skulle man kunna eliminera om dessa medicinska åtgärder kunde vidtagas exempelvis redan vid inskrivningen.
Herr talman! Låt mig erinra om att förhållandena egentligen är bättre inom den militära organisationen än i det civila. I det militära har alla tillgång till omedelbar läkarvård om reaktioner uppstår. Övriga människor har inte denna möjlighet att lätt konsultera en läkare och omedelbart befrias från sitt arbete. Jag tycker alltså att behoven är ganska väl tillgodosedda. De fall som har åberopats har inträffat långt tillbaka i tiden, och såvitt jag kan förstå av materialet är det på inget sätt styrkt att det skulle finnas ett uppenbart samband mellan vaccineringen och ifrågavarande dödsfall.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig, om jag anser skäl föreligga att i syfte att kompensera inkomstbortfallet för förlorad arbetsförtjänst tillerkänna försäkrad sjukpenning för ordinerat återbesök hos läkare efter sjukskrivningstidens utgång. Läkaren sjukskriver ofta patienten till och med dagen för ett återbesök för att vara säker på att patienten är frisk innan har börjar arbeta igen. I de fall läkaren ordinerat ett återbesök efter sjukskrivningsperiodens utgång torde det i regel bero på att läkaren vill kontrollera att patienten klarat återgången till arbete efter sjukdomen. Om ett sådant återbesök sker inom 20 dagar efter sjukperiodens slut kan sjukpenning utgå för den dag återbesöket ägt rum, förutsatt att man behövt avbryta arbetet hela dagen. Någon ändring av dessa regler beträffande sjukpenning för återbesök som sker efter sjukperiodens utgång är inte aktuell.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

Jag är dock inte överens med statsrådet om vad han säger i slutet av svaret, att det inte är aktuellt att ändra bestämmelserna. Jag känner till flera fall där sjuka har blivit ordinerade återbesök låt oss säga 25 dagar eller en månad efter det att de börjat arbeta igen, och då mister de faktiskt förtjänsten för en hel arbetsdag. Numera tar det nämligen en hel arbetsdag att göra ett återbesök för en kontroll och kanske några prover. Jag undrar om man inte borde sprida information bland både patienter och läkare om den bestämmelse som statsrådet redogjort för, nämligen att patienten verkligen får sjukpenning vid ett återbesök inom de stipulerade 20 dagarna. Kan statsrådet på något sätt hjälpa till att få till stånd sådan upplysning att patienten slipper att förlora en hel arbetsdag.
Herr talman! Enligt lagen om allmän försäkring utgår i allmänhet inte sjukpenning för insjuknandedagen. Undantag gäller bl.a. om en ny sjukdom börjar inom 20 dagar efter det att den föregående sjukperioden slutade. Denna regel har funnits alltsedan den allmänna sjukförsäkringens tillkomst, och tidsgränsen 20 dagar har bedömts som rimlig när det gäller beräkningen av sammanhängande sjukperiod. Regeln har också gjorts tillämplig på återbesök. Jag har velat stryka under detta. Nu tar fru Ryding upp frågan om att de här bestämmelserna inte skulle vara helt kända, och hon efterlyser upplysningsverksamhet omkring bestämmelserna. Jag vill säga att det naturligtvis alltid är angeläget att bedriva en fortlöpande upplysningsverksamhet och jag vill också tillägga att det naturligtvis bör finnas goda möjligheter även i de här frågorna.

Herr talman! Fru Ryding har frågat mig, om jag anser någon lösning Nr 76 möjlig för att retroaktivt tillförsäkra en löntagare en högre sjukpenning Torsdagen den vid sjukdom som inträffat under tid för vilken retroaktiv löneförhöjning 9 maj 1974 utgår, men då möjligheter inte förelåg att före träffad avtalsuppgörelse — anmäla inkomständring. Enligt gällande regler bestäms sjukpenningens storlek av den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst. Denna fastställs av försäkringskassan på grundval av uppgifter från den försäkrade och skall svara mot den beräknade årsinkomsten för det närmaste året. Den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten skall ändras så snart inkomstförhållandena ändras i sådan omfattning att det har betydelse för sjukpenningförmånernas storlek. Sådan ändring träder i kraft 30 dagar efter det ändringsanmälan gjorts. För att sjukförsäkringen skall ge ett effektivt skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom är det — som jag framhöll i propositionen om sjukpenningreformen — angeläget att den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst fortlöpande anpassas till inträffade inkomstförändringar. Denna fråga behandlades ingående i samband med införandet av det nya sjukpenningsystemet, och det har överlämnats åt riksförsäkringsverket att med nämnda utgångspunkt närmare pröva hur uppföljningen av inkomstförhållandena skall utformas. Jag finner det nödvändigt att riksförsäkringsverkets erfarenheter beträffande dessa frågor avvaktas innan något uttalande görs om möjligheterna att införa någon form av retroaktiva regler.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Aspling för svaret också på denna fråga. Av svaret läser jag ut att statsrådet har uppmärksamheten riktad på att det finns problem i de fall där man fått en retroaktiv löneförhöjning. Den har någon gång kunnat uppgå till 2 kronor per timme, och då skulle man haft ersättning enligt en helt annan sjukpenningklass. Statsrådet anser nu att Riksförsäkringsverket bör ha mer erfarenhet innan en ändring kan göras. Det är två problem som jag skulle vilja att statsrådet hjälpte mig att utreda i det sammanhanget. Kan jag tolka detta om riksförsäkringsverkets prövning som ett löfte om att ändring och rättvisa så småningom kan uppnås? Hur skall den sjukskrivne i de fall det nu gäller kunna göra sin röst hörd ända fram till riksförsäkringsverket, så att verket får veta att problemet finns?

Herr talman! Regeln att den sjukpenning som utgår vid sjukdom skall grundas på ett i förväg fastställt inkomstunderlag tillhör de grundprinciper som har gällt så länge sjuk försäkringen funnits. Det innebär bl.a. att någon särskild utredning rörande sjukpenningens storlek inte behöver göras i samband med en sjukskrivning, vilket annars skulle kunna fördröja sjukpenningutbetalningen. Frågan om övergång till någon form av retroaktiv bestämning av sjukpenningnivån har, det vill jag stryka under, 17 stor principiell räckvidd. Betydande förbättringar i sjukpenningskyddet kan nås genom praktiska åtgärder inom ramen för det nu gällande systemet. Tidigare undersökningar har visat stora skillnader mellan faktisk årsinkomst och placering i sjukpenningklass. Som jag nämnde i svaret har riksförsäkringsverket till uppgift att finna lämpliga vägar att få till stånd en bättre följsamhet mellan sjukförsäkringens inkomstuppgifter och förändringar i den faktiska inkomsten. Eftersom de nya reglerna varit i kraft endast några månader, är det ännu för tidigt att här redovisa några erfarenheter. Jag vill erinra om att de nya ersättningsreglerna innebär en betydelsefull förbättring när det gäller ändring av sjukpenningnivån under pågående sjukperiod. Tidigare kunde klassplaceringen inte ändras under pågående sjukperiod. Denna begränsning är nu borttagen, vilket har stor betydelse för dem som är sjuka under längre perioder. Jag har velat redovisa detta, herr talman, därför att denna fråga också innesluter utomordentligt viktiga principer. Nu har som sagt riksförsäkringsverket i uppdrag att se över detta. Med anledning därav kan jag i dag inte göra något uttalande, utan vi får avvakta riksförsäkringsverkets undersökningar.
Herr talman! Jag tackar för de kompletterande upplysningar som jag nu fick. Det är alldeles riktigt att sjukpenning skall utgå på en i förväg fastställd lön. Men om man blev sjuk någon gång i februari och var sjuk i t.ex. sex veckor var det inte lätt att i förväg veta vilken lön man skulle få den 1 februari, eftersom avtalsförhandlingarna inte var slutförda. Det är av den anledningen jag har ställt den här frågan. Jag hoppas att den prövning som riksförsäkringsverket skall göra går i positiv riktning, så att de som har varit sjukskrivna under förhandlingarna och inte har vetat sin riktiga lön också får retroaktiv ersättning från sjukkassan. I annat fall blir de orättvist behandlade i förhållande till dem som inte har varit sjuka under denna period.

Herr talman! Herr Torwald har frågat mig om jag anser det skäligt att försäkringskassan med stöd av 20 kap. 3 § lagen om allmän försäkring drar in rätten till sjukpenning för sockersjuk patient som vägrar att efterkomma sjukhuskallelse att låta amputera ett ben. Enligt den åberopade bestämmelsen får sjukpenning dras in eller sättas ned om den ersättningsberättigade vägrar att underkasta sig undersökning av läkare eller att följa läkares föreskrifter eller eljest gör sig skyldig till Nr 76 hälsosynpunkt följer att möjligheterna att dra in eller sätta ned 9 maj 1974 sjukpenningen är begränsade till rena undantagsfall. Jag har för egen del svårt att föreställa mig att bestämmelsen skulle kunna tillämpas om patienten vägrar att gå med på en större operation. Vid utbildningen av sjukpenning för försäkringskassornas personal har också framhållits att regeln inte gäller patient som väg då det är fråga om föreskrift av läkare beträffande större operation eller = ”ar att under annat allvarligt ingrepp. kasta sig viss Som herr Torwald torde känna till är det inte möjligt att här i behandling riksdagen diskutera ett enskilt fall. I det avseendet får jag hänvisa till möjligheten att på begäran få frågan utredd genom riksförsäkringsverket som är tillsynsmyndighet över försäkringskassorna.

Herr talman! Först tack för svaret! Jag är medveten om att man inte kan diskutera enskilda fall här i riksdagen, men jag vill återge en patients sjukdomshistoria för att ge en bakgrund till min fråga. I påskas blev jag uppringd av en person i min hembygd som talade om att han sedan ett tiotal år lidit av diabetes. 1968 hade hans sjukdom avancerat så långt att han var i det närmaste blind — han kunde bara skilja på dager och mörker. Dessutom hade han fått stora bensår som inte ville läka. Så småningom fick han kallbrand i ena benet. Provinsialläkaren bedömde då situationen som så alarmerande att patienten remitterades till Borås lasarett. Han blev därifrån ett par dagar senare kallad att med kort varsel infinna sig för att låta amputera benet, som det bedömdes omöjligt att rädda. Han avböjde kallelsen till amputation av benet och underrättades då av personalen vid Borås lasarett att han i fortsättningen inte kunde påräkna någon sjukpenning. På egen hand påbörjade han en behandling med örtmediciner och annat. Senare, någon gång i början av 1970, beslöt patienten att pröva THX, eftersom han hade hört att andra människor blivit bättre av detta preparat. Han reste ned till Aneby men fick av doktor Sandberg beskedet att sjukdomen gått så långt att utsikterna för tillfrisknande i det närmaste finge betraktas som obefintliga. Trots detta inledde Sandberg på patientens begäran en behandling med THX. Efter ungefär tre månaders THX-behandling märkte han en markant förbättring av i första hand synen — han kunde se färger igen —, och samtidigt började även såren på benen att läkas ut. Nu, drygt fem år efter det att han kallades till lasarettet för amputation av benet, kan man bara notera att även om han fortfarande lider av diabetes och har vissa besvär av sjukdomen, så har han dock under senare år kunnat sköta sin rörelse — en liten kvarn och såg — och han känner sig betydligt bättre än förr. Om en människa, som lider av en livshotande sjukdom, vägrar efterkomma läkares ordination och i stället på egen bekostnad vill pröva örtmediciner, THX och liknande, är det orimligt att beröva vederbörande rätten till sjukpenning. Om läkarens bedömning är riktig, borde ju 19 samhällets totala kostnader rimligen bli lägre, eftersom patienten i dessa fall torde dö tidigare än vid fortsatt läkaroch sjukhusvård. Jag befarar att det kan finnas många liknande fall, och det är den främsta anledningen till att jag velat ta upp frågan här i riksdagen. Människor som är så långt nedgångna psykiskt i samband med livshotande sjukdomar har svårt att slåss för sin rätt mot olika samhällsorgan. Det är kanske därför inte förvånande att inga ärenden av denna art förs upp till högsta instans. De tta i sin tur torde vara förklaringen till att det inte finns några anvisningar utfärdade beträffande tillvägagångssättet vid indragning av sjukpenning. Herr talman! Låt mig avslutningsvis ställa två frågor till herr socialministern: Är statsrådet, mot bakgrund av vad jag här redovisat, villig att låta utreda i hur många fall sjukpenning indragits därför att en person vägrat efterkomma en viss läkares ordination om speciell behandling? Är statsrådet villig att undersöka möjligheterna att kompensera dylika patienter för den förlust av sjukpenning som de gjort?

Herr talman! Det finns klara instruktioner för tillämpningen av denna bestämmelse. Vid utbildningen av försäkringskassornas personal har, som framgår av mitt svar, särskilt framhållits att bestämmelsen inte är tillämplig, då det är fråga om föreskrift av läkare beträffande större operationer eller allvarligt ingrepp. Frågan har alltså redan särskilt uppmärksammats av riksförsäkringsverket. Jag vill stryka under detta, herr Torwald. I övrigt vill jag bara slå fast att kravet på läkarintyg för sjukpenning vid längre sjukdomsperioder än en vecka är en grundläggande princip i vårt sjukförsäkringssystem. Låt mig så, herr talman, tillägga att de uppgifter som herr Torwald här har lämnat inte stämmer med de uppgifter som finns hos försäkringskassan och vederbörande läkare. Dessa uppgifter ger en helt annan bild av vad som har förekommit. Jag vill på nytt erinra om att riksdagen inte är platsen att diskutera enskilda fall. Vill herr Torwald ha detta enskilda fall allsidigt belyst, rekommenderar jag honom att vända sig till riksförsäkringsverket, som är tillsynsmyndighet för försäkringskassorna.
Herr talman! Jag är litet förvånad över uppgiften att det finns tillämpningsföreskrifter. Riksdagens upplysningstjänst har i vart fall den 24 april skrivit: ”Några tillämpningsföreskrifter eller anvisningar till 20 kap. 3 8 AFL finns inte, ej heller några rättsfall som kan vara av intresse i sammanhanget.” På detta uttalande har jag baserat mitt påstående. Jag vet inte vem som har rätt. Det får bli en sak mellan departementschefen och upplysningstjänsten. Statsrådet anför att de uppgifter som jag har lämnat inte är riktiga. Jag vet att det påstås att vederbörande har friskskrivit sig, men låt mig då meddela att han sökte tre olika läkare, vilka samtliga vägrade att sjukskriva honom, därför att de inte ville ha en konflikt med läkarna vid Borås lasarett. Det tyder på att en person, som inte efterkommer en viss läkares ordination och sedan för andra läkare redovisar sin situation, inte blir sjukskriven, eftersom läkarna inte vill komma i konflikt med varandra. För vederbörande patient är det alltså omöjligt att bli förlängt sjukskriven, eftersom han inte kan presentera ett läkarintyg. Jag är tacksam för uppgifterna att det skulle vara möjligt att få frågan prövad av riksförsäkringsverket. Den möjligheten skall jag utnyttja. Det anmärkningsvärda var nämligen att vederbörande inte fick någon skriftlig underrättelse. Hans hustru meddelades bara att det inte fanns någon sjukpenning att hämta.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten. Herr Torwald kommer med påståenden etc. som jag självfallet inte kan bemöta. Därför vill jag upprepa vad jag redan har sagt, nämligen att herr Torwald bör vända sig till riksförsäkringsverket för att få detta fall allsidigt belyst.
Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig om jag anser det vara lämpligt att det är patientkollektivet som har det avgörande inflytandet beträffande vilka personer som skall tas emot för vård på sjukvårdsinrättningar och behandlingshem såsom nu stundom sker inom narkomanvården. Enligt gällande bestämmelser ankommer det på läkare att besluta om intagning på sjukhus. Dessa bestämmelser utesluter inte möjligheten till en kollektiv medverkan av patienterna och personalen vid behandlingen av t.ex. narkotikamissbrukare. När det gäller behandlingshem med primärkommunal eller enskild huvudman har huvudmannen och hemmets ledning rätt att själva på lämpligt sätt utforma sitt system för intagning av patienter. Det åligger socialstyrelsen som tillsynsmyndighet att tillse att det vid såväl sjukhus som behandlingshem ges adekvat vård. Det är givetvis angeläget att vårdmöjligheter står till buds för den som behöver vård. Med hänsyn till narkotikamissbrukarnas mångskiftande vårdbehov är det också angeläget att kunna pröva olika former för vården — i öppen eller sluten vård och i olika former av eftervård. I syfte att förbättra vårdresultatet arbetar ett antal sjukhus och behandlingshem med särskilda inslag av medinflytande från patienter och personal, i vissa fall även då det gäller intagningen. Genom att personal och patienter gemensamt är med om att utforma vården har man ofta uppnått goda resultat. Socialstyrelsen följer utvecklingen och gör en utvärdering av resultatet av de olika vårdformer som prövas på detta område.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar socialministern för svaret vill jag säga att jag själv är positivt inställd till de nya formerna av terapeutisk verksamhet, där patienterna ges större inflytande på sin vårdsituation. Men vad jag inte kan förlika mig med är att det i själva verket är patienterna som beslutar om vilka nya patienter som skall tas in på de olika sjukhusen eller behandlingshemmen. Jag konstaterar att socialministern inte har svarat på min fråga, ty frågan gällde om det är riktigt att patienterna skall ha det avgörande inflytandet på intagningen. Jag vill säga till herr statsrådet att med den metod som nu tillämpas på vissa behandlingshem och sjukvårdsinrättningar sker det en stark selektion vid intagningen. Man tar bara emot de lindrigaste fallen och lämnar de mera svårbehandlade därhän. Det finns exempel på personer som själva har sökt sig till vårdinrättningar därför att de känner att de inte kan klara upp sin situation. Man har då vägrat att ta emot dem, inte på grund av platsbrist utan därför att man bedömer att de inte passar bland de andra patienterna. Det har lett till att domstol nödgats döma till ungdomsfängelse därför att vårdformen inte stod öppen. Det finns också exempel på intagna på fångvårdsanstalter som av anstaltsledningen bedömts lämpligen böra omhändertas på sjukvårdsinrättningar för att komma till rätta med narkotikamissbruk — fängelse ansågs klart olämpligt — men sjukvårdsinrättningar vägrar att ta emot dessa patienter. Tycker socialministern att detta är rätt? Jag skulle vara mycket tacksam för att få ett konkret svar på den frågan. Det är alltså inte fråga om platsbrist utan om bristande vilja att ta emot patienterna. Är det inte angeläget att de som bäst behöver vård också skall få vården? Och anser statsrådet att det är i överensstämmelse med gällande bestämmelser att läkare icke har att fatta det avgörande beslutet när det gäller intagning på sjukhus utan att det i realiteten på vissa sjukhus — inte överallt, självfallet — är patienterna som har beslutanderätten?

Herr talman! Jag vill erinra om att riksdagen mer än en gång uttalat sig för försöksverksamhet med okonventionella vårdformer på narkotikaområdet. Det är här, fru Kristensson, aldrig fråga om enbart ett patientkollektiv. I kollektivet ingår också personalen, vilket innebär att institutionsled ningen alltid deltar i de beslut som fattas. Låt mig också understryka att den för vården ansvarige läkaren självfallet alltid har sitt medicinska ansvar vad gäller intagning på sjukhus. Narkotikaproblemen, fru Kristensson, är ofta diskuterade här i kammaren. De är av den karaktären att några enkla, enhetliga eller bestämda lösningar inte kan ges. Det är snarare så att narkomanvården bör bedrivas i olika former och att bra narkomanvård kan bedrivas på många olika sätt. Det är vidare angeläget att framhålla att den som söker vård för sina problem också kan få lämplig vård. Och självfallet är det angeläget att de som är i direkt akut behov av vård får sådan. Låt mig tillägga att socialutredningen väntas inom kort avge sitt principbetänkande. I detta kommer vårdprinciper, bl.a. beträffande narkotikamissbrukare, att behandlas. Vi får alltså tillfälle — för övrigt efter en omfattande remissbehandling — att mera ingående diskutera dessa mycket väsentliga frågor.

Herr talman! Efter socialministerns senaste inlägg finns det egentligen inte mycket mer för mig att säga än att jag konstaterar att socialministern tydligen accepterar det sakernas tillstånd som vi har för närvarande. Det tycker jag är värt att notera. Visserligen säger socialministern att personalen också har inflytande. Ja, det skulle väl bara fattas annat! Men än så länge är det faktiskt så, åtminstone på de flesta sjukvårdsinrättningar och behandlingshem, att patienterna är i flertal. Även om de nya terapiformerna har lett till att personalen har måst utökas för att man över huvud taget skall kunna klara den tekniken, så är trots allt patienterna i majoritet och har det avgörande inflytandet. Jag konstaterar att socialministern tycker att det är ett acceptabelt tillvägagångssätt och att socialministern fortfarande hänvisar till socialutredningen — för vilken gång i ordningen vet jag inte.
Herr talman! Låt mig än en gång understryka att det är den för vården ansvarige läkaren som beslutar om intagning på inrättning inom sjukvården. Och, fru Kristensson, för att inget missförstånd skall kvarstå vill jag poängtera att det självfallet är angeläget att den som är i direkt akut behov av vård också får den.
Herr talman! Får jag nu tolka socialministern så att Ni egentligen delar min uppfattning att den nuvarande ordningen inte är tillfredsställande — den som innebär att de som är mest i behov av vård icke får värd och att det i realiteten är patienterna som har det avgörande inflytandet?

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat om jag anser att åtgärder bör vidtas för att bryta den ständigt stegrade prisutvecklingen på jordbruksfastigheter. Priserna på jordbruksfastigheter har de senaste åren stigit väsentligt. En sådan utveckling gagnar varken jordbrukare eller konsumenter. Inom jordbruket uppstår problem i första hand för de unga nytillträdande jordbrukarna. För att motverka denna utveckling erfordras åtgärder på flera olika områden. En förbättrad planering av utnyttjandet av våra markresurser är ett medel. En lagstiftning för att motverka uppkomsten av oförtjänt markvärdestegring är ett annat. Inom lantbruksstyrelsen pågår vidare en översyn av tillämpningen av jordförvärvslagen. Resultatet av denna beräknas föreligga till hösten. Jag är beredd att förutsättningslöst pröva olika åtgärder som kan medverka till att hålla markägarnas och markköparnas möjligheter att trissa upp priserna på jordbruksmark under kontroll.

Herr talman! Först ber jag att till jordbruksministern få framföra ett tack för att jag har fått min fråga besvarad. Många unga, som i dag håller på med sin jordbruksutbildning, frågar sig: Är det över huvud taget någon mening att hålla på med detta och har jag någon möjlighet att i en framtid förvärva en egen fastighet? I många länder har man särlagar när det gäller jordbruk och jordbruksfastigheter, det förekommer inte bara i vårt land. I Sverige fick vi först den s.k. bolagsförbudslagen och sedan, i slutet av 1940-talet, jordförvärvslagen. Bolagsförbudslagen upphävdes i mitten av 1960-talet, och 1967 fick vi den nya jordförvärvslagen. Men den blev faktiskt så urvattnad att det inte blev mycket kvar av ursprunget. Man frågar sig ibland vad det är som gör att jordbruksfastigheter är så attraktiva, och det är naturligtvis för att jord och skog är en realtillgång. Inflationen rullar vidare och de som har pengar vill placera dem i en realtillgång. Konkurrensen mellan dem och de unga, som inte är så kapitalstarka, har lett till den stora prisstegringen på jordbruksfastigheter. Vi kommer snart att få en ny fastighetstaxering, och det har talats om höjningar på både 30 och 40 procent. För en jordbruksfastighet som inte direkt ligger inom ett område för exploatering, alltså en tätort, vill man ha ett salupris på fem gånger det nuvarande taxeringsvärdet. Jag måste säga herr statsrådet Lundkvist att jag är mycket glad åt det svar som jag här har fått. Jag tycker det är värdefullt för oss att ifrån jordbrukets högste företrädare i vårt land ha hört att vi har att i höst vänta en översyn av jordförvärvslagen. Jag ber att få säga ett hjärtligt tack.
Till detta, herr talman, bara en kommentar. Man kommer inte åt den här utvecklingen enbart med förändringar i jordförvärvslagen. Även före den förändring av jordförvärvslagen som genomfördes 1965 steg jordbruksfastigheterna i pris beroende exempelvis på deras läge i närheten av en tätort eller på att den som brukade jorden ville sälja den för andra ändamål. Det är alltså med flera åtgärder man får lov att ingripa, om man skall komma till rätta med den här utvecklingen.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat om jag kan uttala mig om några hinder enligt gällande miljöskyddslag föreligger för hälsovårdsnämnd att i den egna kommunen utfärda förbud mot Jfenoxisyror besprutning med fenoxisyror. Hanteringen av bekämpningsmedel, däribland fenoxisyror, regleras i lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor. Enligt denna lagstiftning får bekämpningsmedel inte användas utan att ha godkänts av produktkontrollnämnden. Hälsovårdsnämndens uppgift i sammanhanget är att utöva den omedelbara tillsynen inom kommunen över efterlevnaden av lagen om hälsooch miljöfarliga varor och med stöd av lagen meddelade föreskrifter. I ett år 1973 av regeringsrätten avgjort ärende har en hälsovårdsnämnd inte ansetts kunna föreskriva allmänt förbud inom kommunen mot besprutning med bekämpningsmedel innehållande fenoxisyror.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Den är föranledd av att en hälsovårdsnämnd i Värmland för andra gången fått sitt beslut att förbjuda besprutning med fenoxisyror inom kommunen upphävt av länsstyrelsen i Värmlands län. Hälsovårdsnämnden har grundat sina beslut på hälsovårdsstadgans allmänna bestämmelser, som säger att hälsovårdsnämnd äger att för särskilda fall meddela de föreskrifter som utöver hälsovårdsstadgan och lokal hälsovårdsordning finnes erforderliga till förebyggande eller undanröjande av sanitär olägenhet vid viss verksamhet. Verkningarna av spridandet av fenoxisyror i naturen har nu diskuterats i flera år och uppfattningarna står mot varandra. Ingen kan emellertid bestrida att de nämnda bekämpningsmedlen innehåller gifter, och åtskilliga experter har ju också varnat för följderna av deras användning. Den här hälsovårdsnämnden och ett flertal andra hälsovårdsnämnder för övrigt har tydligen känt ett stort ansvar, känt det så starkt att man beslutat förbjuda användandet av fenoxisyror inom kommunens område. Man har t.o.m. ansett paragrafer i brottsbalken vara tillämpliga på en miljöförstörelse som man menar utvecklas alltmera hänsynslöst. Men hälsovårdsnämnden har också hänvisat till det faktum att det av allmänheten hittills krävts en omänsklig bevisföring för att fastställa skadligheten i de olika miljöförstörande medel som sprids. Men nu har vi ju kommit så långt att det framstår som en självklarhet att producenterna skall bevisa sina produkters oskadlighet. Den s.k. omvända bevisföringen är väl också en bärande tanke i den nya lagen om hälsooch miljöfarliga varor. I samband med tillkomsten av den nya lagen framhölls mycket starkt, inte minst från regeringshåll, att den som vill släppa ut nya ämnen i vattnet eller luften — ämnen som man 25 kan misstänka vara farliga — skall vara skyldig att visa, att några olägenheter inte uppkommer. Även om de här nämnda medlen är registrerade av produktkontrollnämnden kan man hävda att någon sådan bevisföring inte lämnats. Enligt produktkontrollnämndens uppfattning är det uteslutet för en hälsovårdsnämnd att förbjuda användningen av ett registrerat bekämpningsmedel. De av flera hälsovårdsnämnder fattade besluten har tydligen också varit generella och kan därmed upphävas av länsstyrelserna. Nu hävdas emellertid att hälsovårdsnämnderna enligt sin formella kompetens kan avge förbud mot användning av de här medlen för vissa bestämda områden inom kommunen — det kan gälla fastighet, skogsområde inom fastighet t.ex. Jag vill därför till jordbruksministern ställa frågan: Anser också statsrådet att ett sådant förfarande är fullt lagligt?
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, som här har sagts, att produktkontrollnämnden har att pröva vilka bekämpningsmedel som skall bedömas som hälsofarliga och därför inte bli registrerade och vilka som skall registreras och därmed få användas. Vi kan inte utrusta varje lokal hälsovårdsnämnd med befogenhet att göra den typen av bedömningar. Hälsovårdsnämnderna skall tillse att lagen tillämpas i den ordning som föreskrivs genom det organ som fått den centrala uppgiften. I detta organ sitter företrädare för de olika intressen som har anledning att speciellt bevaka hanteringen av just de här medlen. Hälsovårdsnämnden har formell kompetens att pröva om sanitär olägenhet kan uppstå i ett enskilt fall i samband med hantering av den här typen av medel liksom i andra sammanhang. Det är omöjligt för mig att stå här och säga generellt i vilken mån ett hälsovårdsnämndsbeslut, som har att göra med ett enskilt fall, kan vara fattat i laga ordning. Det måste prövas den vanliga administrativa vägen. Man kan inte göra generella uttalanden på den punkten.

Herr talman! Jag vill betona vad jag sade förut, att hälsovårdsnämnderna tydligen känner ett stort ansvar på den här punkten och att de många gånger är kritiska mot de resultat som produktkontrollnämnden kommit fram till. Det är intressant att höra vad statsrådet säger beträffande hälsovårdsnämndernas möjligheter i de enskilda fallen. Man har nämligen hävdat från juristers sida att det ligger inom ramen för den formella kompetensen att hälsovårdsnämnden i individuella fall förbjuder användning av medel som nämnden bedömer kan leda till sanitär olägenhet. Jag betecknar statsrådets svar här som ett understrykande av att den möjligheten kan finnas. När den nya lagen om hälsooch miljöfarliga varor diskuterats har jag fått den uppfattningen att man mycket starkt betonat de kommunala organens möjligheter i fortsättningen att påverka dessa frågor. Såvitt jag förstår skall det heller inte finnas möjlighet för länsstyrelse att generellt upphäva de beslut som en hälsovårdsnämnd i det här sistnämnda avseendet fattar.
Herr talman! I klarhetens intresse är det viktigt att mitt inlägg inte uppfattas som att jag står här och tolkar enskilda beslut som länsstyrelser eller andra har fattat. Det är angeläget att markera att jag naturligtvis också anser att hälsovårdsnämnderna har ett stort ansvar när det gäller tillsyn och kontroll av tillämpningen av dessa bestämmelser och att de har en formell kompetens med avseende på bedömningar om sanitär olägenhet. Den formella kompetensen avser således enskilda fall som får prövas i vanlig ordning.
Herr talman! Jag fattar detta så att de beslut som hälsovårdsnämnderna tar måste prövas på ett helt annat och mera ingående sätt än vad som hittills varit fallet när det gällt deras ställningstaganden.

Herr talman! I årets statsverksproposition gör försvarsministern, som brukligt är, en säkerhetspolitisk översikt som bakgrund till försvarspolitiken. Han uttalar där sin bedömning, att sannolikheten för ett krig i Europa mellan stormaktsblocken nu är liten. Han skildrar utvecklingen mot en politisk avspänning och pekar på de överläggningar som äger rum i olika sammanhang mellan stormakterna inbördes och med andra nationer i syfte att nå avspänning och rustningskontroll. Vilka resultat som kan uppnås är svårt att veta, säger han, men redan överläggningarna i sig är ett uttryck för ett förbättrat politiskt klimat. Man kan förmoda, säger han vidare, att växlingarna mellan spänning och avspänning i framtiden kommer att bli mindre markanta. Han påpekar dock att de båda stormaktsblocken fortfarande håller stora styrkor på fältfot i vår världsdel. I fråga om rustningskostnaderna har dessa, efter den snabba tillväxten under 1960-talet, nu börjat stabiliseras, uttryckt i fasta priser. Samtidigt har flertalet länders krigsmakter under de senaste åren haft stora kostnadsstegringar för personal och materiel. Om dessa trender fortsätter, måste krigsmakterna i omvärlden på längre sikt minska i omfattning eller också måste materielen omsättas långsammare eller förenklas. Så långt försvarsministern. Vi i moderata samlingspartiet kan instämma i denna skildring, men den är inte fullständig. Den totala, verkliga bilden är inte lika övertygande som förklaring till och motiv för den pågående och ganska snabba försvagningen av vårt svenska försvar. Först och främst saknar man i propositionen en redogörelse för och kommentarer till det för svensk säkerhet mycket betydelsefulla förhållandet att balansen i Europa mellan NATO och Warszawapakten håller på att förskjutas till Warszawapaktens förmån. Man har ju alltid tidigare — inte minst från regeringens sida — hävdat vårt starka beroende av balansförhållandet mellan stormakterna. Medan USA är någorlunda återhållsamt med sin upprustning och uppenbarligen har en önskan att minska sitt engagemang i Europa finns det inga säkra tecken på att Sovjet vidtager eller ämnar vidtaga motsvarande åtgärder. De uppgifter som kan erhållas från öst är över huvud taget mycket osäkra, men vad som kan konstateras är en väldig utbyggnad av de sovjetiska marina resurserna — inte minst i Östersjön och i Norra ishavet — och en stark militär uppladdning i vår omedelbara närhet, på Nordkalotten. I propositionen saknas också redovisning av det förhållandet att avspänningsutvecklingen numera visar tydliga tecken på att stagnera, och där saknas vidare en fullständig skildring av det mycket nedslående resultat som nedrustningssträvandena har givit. SALT-förhandlingarna har inte lett till begränsningar som hindrar en fortsatt upprustning, och de nu sedan tolv år pågående nedrustningsförhandlingarna i Genåve, som det knutits så stora förhoppningar till från svensk sida, har endast lett till avtal som varit till fördel för stormakterna men inte inrymt något av direkt fördel för de mindre staterna. De har bara, som någon sagt, gjort de starka ännu starkare och de svaga ännu svagare, vilket nog får sägas väl illustrera den risk som försvarsministern påtalar, nämligen att ett ökat samförstånd mellan supermakterna kan komma att innebära problem för de små nationerna världen över. De minskade riskerna för ett storkrig har inte ökat den lilla, alliansfria statens säkerhet i samma grad. Det finns tvärtom många som hävdar att de har haft en rakt motsatt effekt. Vidare är det inte — som jag många gånger tidigare har påpekat, men utan synbar resonans — spänningsläget i vår omvärld som ensamt får vara avgörande för vår svenska säkerhetspolitik. Det är emellertid viktigt att hålla reda på hur detta utvecklar sig, eftersom det måste vara normerande för den beredskap mot överraskningar som är nödvändig att hålla vid varje tidpunkt. Det vore ju meningslöst med vår stora satsning på ett försvar, om vi skulle sätta oss i ett läge där ett snabbt och överraskande insatt anfall skulle kunna ge avsedd framgång utan att vi ens hunnit mobilisera våra stridskrafter. En försvarsmakt som kan bli överrumplad genom en kupp eller som kan väntas vika sig inför ett hot fullgör inte sin främsta och viktigaste uppgift — att garantera freden. Det har på senare år blivit så modernt att ägna mycken tid och mycket intresse åt att studera och debattera den sannolika utrikespolitiska utvecklingen, och visst kan detta vara värdefullt. Men så länge alla är överens om — och det är i vart fall alla realister — att prognoserna är ytterligt osäkra så snart man drar ut dem litet i tiden, så länge har de föga värde som underlag för försvarspolitiska beslut. All erfarenhet av verkliga händelseförlopp visar att politiska sådana — även av genomgripande betydelse — utvecklas relativt snabbt. Att göra större förändringar i försvarsförmågan är däremot en fråga om decennier. Vad som därför är viktigare att studera än kortsiktiga utvecklingstrender på det utrikespolitiska området är vad krigsmakterna i vår omvärld har för omfattning, kvalitet och typ på sin militära utbildning och vad man har för mängder av och prestanda för den materiel som finns, som är beställd och som håller på att utvecklas. För en alliansfri stat som Sverige är det just sådana faktorer som bör vara utgångspunkten för dimensioneringen av försvaret, både personellt och materiellt, eftersom det är de som avgör den militära styrkan hos tänkbara angripare. Så bör det understrykas att det inte räcker att bara jämföra kostnader — även om dessa skulle vara kända och säkra — för att få fram styrkeförhållanden. Kostnaderna måste också analyseras. Stormakterna har t.ex., till skillnad från vårt land, stora stående — alltså mobiliserade och insatsberedda — styrkor, som drar betydande utgifter. Ökas dessa styrkor till sin omfattning, exempelvis genom inkallande av reservförband, växer försvarskostnaderna utan att krigsmaktens långsiktiga effekt nämnvärt stegras. På motsvarande sätt blir en kostnadsminskning för en krigsmakt, om den skulle bero på att stående styrkor hemförlovas, inget uttryck för en nämnvärd nedtrappning av denna makts stridsförmåga. I vårt land är de rena beredskapskostnaderna i nuvarande avspänningsläge mycket låga. Förändringar i våra försvarskostnader är därför ett direkt mått på förändringar i vår försvarsförmåga, även om verkningarna inte kommer genast utan är fördröjda i tiden. Moderata samlingspartiet hävdar bestämt att situationen och utvecklingstendenserna i världen inte ger orsak till eller ursäkt för att vidta så betydande uttunningar av svensk försvarskraft som de som nu äger rum. De i sammanhanget måttliga kostnadsökningar som vi förordar är ett minimum i avvaktan på den nya och bättre genomtänkta försvarspolitik som enligt vår mening måste inledas snarast möjligt. Nu styrs svensk försvarspolitik av 1972 års försvarsbeslut. Det var ett egendomligt beslut. Det fattades med hänvisning till ett nyinfört och uppreklamerat planeringssystem, men på ett sätt som blev ett skolexempel på dålig planering. Stora utredningsresurser hade förbrukats för att studera olika alternativ, som regeringen själv hade fastställt, men resultaten utnyttjades inte. De ekonomiska ramar som beslöts lades på nivåer som inte hade studerats alls och vilkas konsekvenser ingen kände till. Dessa skulle, sade man, undersökas efteråt. I dag, två år senare, är den undersökningen ännu inte färdig. Det enda man med absolut säkerhet kan konstatera är att en sådan typ av försvarspolitik leder till slöseri — till ett dåligt utbyte i form av försvarsförmåga av de medel som satsas på försvaret. Vi har från moderata samlingspartiets sida hela tiden hävdat att vårt försvar hittills varit i stort sett väl avpassat till de latenta risker som situationen i vår omvärld inrymmer och att en avsevärd sänkning innebär ett ansvarslöst vågspel. Men nu är det en sak att man kan ha olika meningar om hur stora risker som det kan vara försvarligt att ta i fråga om vår yttre säkerhet. En helt annan sak är att det, alldeles oavsett var de beslutade nivåerna läggs, kvarstår vissa allmänna krav på försvarspolitiken som det är ockonomiskt och orationellt att försumma. Först och främst gäller det att försvarspolitiken skall syfta mot ett bestämt mål. Man måste besluta vilken försvarseffekt som man minst anser sig behöva upprätthålla och sätta den som riktpunkt för sina åtgärder. Den riktpunkten kan naturligtvis undan för undan ändras — även om man bör vara återhållsam med sådana ändringar — men den måste alltid finnas. Det räcker inte att göra handlingsfrihet till ett övergripande mål, som man har en tendens till för närvarande. Långsiktiga, kloka beslut kan inte fattas utan att handlingsfriheten inskränks. De ger starka låsningar, det ligger i sakens natur, och underlåtenhet att fatta beslut leder ofta till ännu större inskränkningar i möjligheten att handla fritt i fortsättningen. Vidare måste försvarspolitiken grunda sig på en effektiv planering. Det innebär bl.a. att planerarna måste veta vad de har för ekonomiska element att röra sig med. Att, som nu sker, medvetet ge en priskompensation som inte täcker kostnadsstegringarna är en dålig metod. Det är en dålig metod även om avsikten skulle vara att försvarskostnaderna i reella belopp skall sjunka undan för undan. Den är dålig därför att den inte ger underlag för en fast planering — ingen vet i förväg hur mycket som underkompensationen kommer att uppgå till. Därför måste planeringen göras på en höft och ständiga omplaneringar ske, allteftersom den verkliga prisoch kostnadsutvecklingen blir klarlagd. Och det rör sig inte om småsummor. Om skillnaden mellan nettoprisindex, efter vilken priskompensationen nu sker, och den verkliga kostnadsstegringen är så liten som en procent — den verkliga skillnaden brukar vara långt större — så gör det i alla fall 375 miljoner kronor på femårsperioden, och det motsvarar i materiel t.ex. 5 000 luftvärnsrobotar eller två hela flygdivisioner eller fem ubåtar. En bristande priskompensation leder alltså till ryckighet i planeringen. Organisation och personal kan man inte förändra så snabbt hit och dit, ryckigheten drabbar därför främst materielanskaffningen, och då de större och dyrbarare materielslagen. Men dessa är i sig själva ett underlag för organisation och utbildning, och så får man ett tillstånd där allting flyter mer eller mindre. Skall en planering kunna fylla de krav som den främst bör fylla, nämligen att ge bästa utbyte av de ekonomiska satsningarna, måste den ha klara ekonomiska utgångspunkter, och dessa bör statsmakterna tillhandahålla. Det är regeringen och inte försvarets myndigheter som kan påverka den ekonomiska politiken och prisutvecklingen, och det är regeringen som har att övervaka att myndigheternas arbete leder till bästa resultat. Då skall man inte lägga på myndigheterna kravet att beräkna prisoch lönestegringar för åratal framöver och alltså ge dem ramar att arbeta med som är minst sagt osäkra — inte om man vill hushålla med skattemedel. Det krävs ytterligare en sak om planeringen skall bli riktigt effektiv och kunna garantera bästa samspel mellan försvarets olika element och mellan insatser som görs för verkan på kort sikt och för verkan på längre sikt. Det gäller ett årligt tillägg för teknisk utveckling, dvs. för den fördyring som undan för undan sker — och sker på alla områden i samhället — genom att mera komplicerade och därmed dyrare konstruktioner väljs för lösandet av samma uppgifter. Det är ett tillägg som liksom den fulla priskompensationen bör utges alldeles oberoende av på vilken nivå man lägger försvarskostnaderna. Hur stort det tillägget bör vara kan naturligtvis diskuteras, men ännu för några år sedan och under ganska lång tid var alla de demokratiska partierna överens om att den lämpliga procentsatsen var 2,5. Slutligen måste man i en väl fungerande verksamhet kunna räkna med en viss utjämning mellan åren. Den kan åstadkommas genom att, som vi föreslår, myndigheterna ges rörliga krediter. Tidigare hade de militära myndigheterna rätt att reservera medel från ett år till ett annat, så att verksamheten blev oberoende av budgetårsskiftena. Detta var till stor fördel för planmässigheten. Men den möjligheten togs bort när det nya planeringssystemet infördes — den passade inte riktigt ihop med detta, sade man — och så fick man dessutom, inom parentes sagt, en möjlighet att till statskassan återföra åtskilliga hundra miljoner kronor som riksdagen hade anslagit till försvaret men som av dess myndigheter hade reserverats för kommande utgifter. Det är alltså nu nödvändigt att återinföra någon form för utjämning mellan åren. Att vi för vår del då föreslår rörliga krediter är kanske mot bakgrunden av de tidigare erfarenheterna naturligt. Herr talman! Vad som nu framför allt krävs är en försvarspolitik som klart vet vart den syftar och talar om vart den syftar — en politik som söker tillgodogöra sig vad som kan räddas av det bortspelade planeringssystemet och som kan garantera ett gott utbyte av de stora kostnader som försvaret lägger på skattebetalarna. Det är därför som vi för vår del har krävt att en ny försvarsutredning snarast skall tillsättas som kan ge förslag till en försvarspolitik som fyller dessa grundläggande krav. För att under tiden minska skadeverkningarna av vad som nu sker och verkligen öka handlingsfriheten inför ett kommande beslut yrkar vi på tillägg omedelbart enligt de principer som jag nyss har talat om, alltså för full priskompensation och för teknisk utveckling om 2,5 procent på materielanslagen. Det innebär för nästa budgetår ett påslag om 160 miljoner kronor och för den femåriga programplaneperioden en ökning om 1 060 miljoner kronor plus de tillägg som den fulla priskompensationen kan komma att kräva för budgetåren efter det som vi nu behandlar. Detta skulle ge en mycket stor ökning av försvarsförmågan, mycket större än vad summan synes ge vid handen. Det beror på marginaleffekter och på bättre samspel mellan olika funktioner. Det skulle också ge säkrare möjligheter att bibehålla de delar av den svenska försvarsindustrin som annars skulle komma i farozonen och som har stor betydelse för vår neutralitetspolitik och för den tekniska kompetensen inom svensk industri över huvud taget. Herr talman! Jag har nu försökt att de den allmänna och principiella bakgrunden till moderata samlingspartiets alternativa förslag i fråga om försvaret. Jag ber att få yrka bifall till de reservationer som bär herr Peterssons i Gäddvik och mitt namn.

Herr talman! Liksom tidigare kan konstateras enighet angående inriktningen av vårt lands säkerhetspolitik samt uppgifterna för och inriktningen av vårt totalförsvar. Utskottet konstaterar att utvecklingen i omvärlden och vårt säkerhetspolitiska läge under det senaste året inte har förändrats på sådant sätt att det motiverar en ändring av säkerhetsoch försvarspolitikens inriktning. Detta konstaterande bör naturligtvis inte hindra att vi har anledning att med största uppmärksamhet följa utvecklingen inte minst i Centraleuropa. För den europeiska politiken är förbundskansler Brandts avgång att beklaga. Den kommer i ett läge då Europeiska gemenskapen tycks mer eller mindre handlingsförlamad och där flera osäkerhetsmoment finns för framtiden. Ingen vet heller vad det franska presidentvalet kan få för konsekvenser. England har anmält hårda förhandlingskrav för att kvarstå i Gemenskapen. Över huvud taget är bilden av Europa i dag splittrad. Vi får hoppas att detta förhållande inte kommer att negativt påverka strävandena till politisk avspänning i vår del av världen. Med den uppläggning som vårt planeringssystem har kommer nästa större beslut om försvarets inriktning att fattas våren 1977. Det fanns en tid viss tveksamhet om huruvida det i fortsättningen kunde vara nödvändigt eller ens möjligt att i tidsplanen inplacera parlamentariska försvarsutredningar. 1972 års riksdag uttalade emellertid att så skulle kunna ske. Regeringen har nu meddelat att den avser att tillkalla en parlamentarisk utredning med uppgift att värdera det underlag som tas fram för ett nytt långsiktigt försvarsbeslut år 1977. Det finns anledning räkna med att den nya försvarsutredningen får ett mycket omfattande och komplicerat material att studera, eftersom det inom totalförsvarets olika delar kommer att föreligga svåra avvägningsfrågor. Enighet har nåtts inom utskottet om att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna sin åsikt att en ny försvarsutredning bör tillkallas, så att den kan påbörja sitt arbete under hösten 1974. Centern har i utskottet anslutit sig till vad departementschefen har anfört om planeringsinriktningen och den föreslagna planeringsramen för det militära försvaret. Men i motionen 665, väckt av representanter för centern och folkpartiet gemensamt, har föreslagits att prisregleringssystemet för försvaret skall bli föremål för utredning. Priskompensationssystemet för försvaret har ändrats flera gånger på senare år och är nu anknutet till nettoprisindex. Avsikten är att med utnyttjande av detta index kompensera försvarssektorn för förändringar i den allmänna prisnivån. Den starka stegringen av priser och löner inom försvarssektorn under åren 1971 och 1972 motsvarades emellertid inte av en lika snabb utveckling av nettoprisindex, vilket medförde att betydande omplaneringar blev nödvändiga. Detta är inte tillfredsställande. Det är i första hand planering och beslut om försvarets inriktning och utveckling som skall styra verksamheten. Planeringen kan komma att synas mindre meningsfull, om tillfälliga utfall av prisregleringssystemet kullkastar planerna. Försvarsutskottet har enats om en skrivning där det starkt framhålles att sättet för anpassning till ändrade löner och priser har avgörande betydelse när det gäller planeringsinriktningen och för stabiliteten i planeringssystemet. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen till känna dess uppfattning, att en skyndsam översyn och förslag angående prisregleringssystemets utformning bör komma till stånd. Enligt utskottets mening bör frågan prövas av den aviserade kommande försvarsutredningen. I centermotionen 1282 av herr Fransson m.fl. har föreslagits att frågan om utvidgning av de militära övningsfälten skall utredas. Enligt gällande normer för vilka markutrymmen som krävs för värnpliktsutbildningen behövs i hela landet ca 200 000 hektar mark. Härav disponerar försvaret i dag enligt uppgift drygt 150 000 hektar, och nuvarande brist anges därmed till omkring 50 000 hektar eller ca 25 procent enligt normerna. Markförvärvsfrågorna har visat sig bli alltmer komplicerade att handlägga. Till detta medverkar flera faktorer. Herr Fransson kommer senare att närmare utveckla synpunkter omkring detta ämne, varför jag inte närmare går in på den frågan här. Försvarsutskottet anser att frågan bör ses i ett större sammanhang och att den bör bli föremål för utredning. Denna åsikt hemställer utskottet att riksdagen ger regeringen till känna. Frågan om förbättrade värnpliktsförmåner har tagits upp i ett antal motioner, bl.a. i centermotionen 152 av herr Svanström m.fl. Dessa frågor betraktar vi från centern som mycket angelägna. Det kan inte bestridas att fullgörandet av värnplikten för många kan te sig betungande. Det ekonomiska ersättningssystemet bör utformas så att försvarsviljan främjas. Reseförmånerna och utryckningsbidraget förbättras emellertid genom förslag i den proposition vi nu behandlar, och departementschefen har aviserat att förslag rörande hela systemet för värnpliktsförmåner är att vänta till riksdagen under hösten 1974. Försvarsutskottet föreslår därför att riksdagen godkänner vad departementschefen förordat beträffande förmåner åt de värnpliktiga. I sitt betänkande nr 20 behandlar utskottet förslag i propositionen 75 om ändrad utbildnings-, övningsoch förrådsverksamhet inom civilförsvaret. Försvarsutskottet tillstyrker de förslag som departementschefen har förordat. Det finns emellertid anledning understryka att utskottet räknar med att omkring hälften av övningsvolymen kommer att vara kvar ute i länen, att mobiliseringsförråden även i fortsättningen måste finnas utspridda i regionerna och att utöver de fem utbildningsoch förrådsanläggningarna bör behållas vissa förrådsfilialer liksom vissa lokala övningsfält. Vidare anför utskottet att det när det gäller personalbehovet vid länsstyrelsernas försvarsenheter bör beaktas — det framhåller också departementschefen — att de byråinspektörer som nu handlägger förrådsfrågor även har andra uppgifter beträffande mobiliseringsplanläggningen. I detta sammanhang framhåller utskottet att man också bör ta hänsyn till att försvarsenheterna har viktiga uppgifter i fråga om planeringen av vår försörjningsberedskap. Totalförsvarsaspekterna vid samhällsplaneringen kommer att ställa ökande krav på försvarsenheterna inom länsstyrelsernas planeringsavdelningar. I betänkandena nr 22 och 23 behandlar utskottet centerns partimotion nr 404. Utskottet har till stora delar biträtt de förslag som framförs i denna motion om bl.a. en ny syn på vår beredskap i fråga om livsmedelsoch energiförsörjning, kommunikationer och industriproduktion m.m. Den oljekris vi upplevt har visat att en beredskap inte behöver vara aktuell enbart vid kriser av militär natur. En förutseende planering av samhället i fredstid måste utgöra grundvalen för vår försvarsplanering, framhåller man i motionen. Det ekonomiska försvaret har uppgiften att trygga vår försörjning i olika lägen vid alla typer av kriser, också fredskriser. Utskottet biträder denna uppfattning. Utskottet biträder också uppfattningen att det ekonomiska försvaret i dag i alltför hög grad har sin verksamhet inriktad enbart på lägen som innebär krig eller krigsfara. Utskottet biträder vidare centerns uppfattning i fråga om samhällsplaneringen och totalförsvaret, men avstyrker förslaget om att regeringen bör utfärda tilläggsanvisningar för den nu pågående länsplaneringen. Utskottet biträder slutligen synpunkterna om försvarets integrering med det civila samhället och uttalar sig också positivt när det gäller förslag till utredning om ledningen av totalförsvarets civila delar. Herr Pettersson i Kvänum kommer senare att närmare utveckla synpunkter till centerns här översiktligt berörda partimotion. Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till utskottets hemställan vid samtliga punkter i försvarsutskottets betänkanden nr 19, 20, 21, 22 och 23.

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att jag delar den mening och ställer mig bakom de värderingar som majoriteten i utskottet vid behandlingen kommit fram till. Det är några frågor som jag personligen fäster särskild vikt vid och som rör områden där vi i folkpartiet motionerat. Dessa vill jag nu utveckla litet närmare. Det senaste årets händelser på oljeområdet — liksom över huvud taget en allt större osäkerhet i fråga om råvaruhandelns stabilitet — aktualiserar viktiga kompletteringar av hittillsvarande uppgifter för det ekonomiska försvaret. Inriktningen av beredskapsåtgärderna inom det ekonomiska försvaret har enbart baserats på krigsfall eller kriser, som direkt hänger samman med vårt land eller vårt närområde och med en mer eller mindre total avspärrning som följd. Det ekonomiska försvarets uppgift är inordnad under den allmänna målsättningen för totalförsvaret. Det behövs en målsättning och en planering även för ”fredskriser”. Det vore olyckligt att vänta med detta till 1977, då enligt Kungl. Maj:t den 15-åriga s.k. perspektivplaneringen för det militära försvaret och civilförsvaret åter skall underställas riksdagen för avgörande. Någon motsvarande långsiktsplanering för det ekonomiska försvaret finns ännu inte. Vi bortser i sammanhanget från att 1972 års försvarsbeslut inte heller gav en perspektivplan för det militära försvaret, till följd av att den av departementet ledda och mycket omfattande perspektivplaneringen inom ramen för det nya planeringssystemet låg på en helt annan nivå än den som ekonomiskt kom att gälla för den femåriga programperioden. Det är angeläget att snarast möjligt få ett fastlagt planeringssystem för det ekonomiska försvaret.

Det ökar ytterligare behovet av ett för det ekonomiska försvaret anpassat planeringssystem, som kan ge underlag för myndigheternas handlande och statsmakternas beslut. Grundtanken i svenskt försörjningsförsvar är att så långt som möjligt samma instans som har ansvaret för en verksamhet i fred även skall ansvara för den vid beredskap och krig. Ett tjugotal centrala myndigheter har på detta sätt totalförsvarsuppgifter. Samordnande myndighet för försörjningsförsvaret är alltså överstyrelsen för ekonomiskt försvar. I princip kan sägas att överstyrelsen eller annan myndighet inte behöver gå in med mer omfattande planering och förberedelser inom de sektorer där de fredstida resurserna bedöms vara tillräckliga även för en beredskapseller krigssituation. Dock måste för alla områden som skall fungera i krislägen finnas planer för tilldelning av arbetskraft i ett läge då krigsmakten är mobiliserad. Vidare kan ransonering och andra bestämmelser för rätten att disponera resurser komma i fråga. Inom de sektorer där man bedömer att kapaciteten i fred inte utgör en trygghet för krissituationer behövs större insatser. Ny produktion måste inledas, t.ex. utökad ammunitionstillverkning för krigsmakten, och för detta ändamål måste antingen resurserna tas från annan produktion eller också vissa särskilda investeringar göras redan i fred för att produktionen skall kunna starta eller utökas vid krig eller krigsfara. Det ekonomiska försvaret skall vid en avspärrning trygga krigsmaktens, civilförsvarets och befolkningens nödvändiga behov av livsmedel, kläder, läkemedel, energi och andra försörjningsviktiga varor och tjänster. Dras vårt land in i krig blir denna uppgift ännu svårare, då krigshandlingar direkt förstör eller försvårar utnyttjandet av tillgångar inom landet. Särskilt är koncentrationen av livsmedelsproduktion, livsmedelsindustri och lager i det strategiskt utsatta Skåne alldeles uppenbar. Det ekonomiska försvaret måste också planera för återuppbyggnad av samhället efter krig. Uppgiften är inte enbart att underlätta försörjningen för försvar och folk. Det ekonomiska försvaret skall också förhindra påtryckningar mot vårt land. Det kan uttryckas så att vår försörjningsberedskap bör vara sådan att förväntningar inte skapas hos någon främmande makt att vårt land kan betvingas enbart genom hot om ekonomiska åtgärder. Det ekonomiska försvaret skall alltså på i princip likartat sätt som andra delar av totalförsvaret minska sannolikheten för att Sverige utsätts för övergrepp och påtryckningar. Det finns en tendens att vi får allt fler ”kritiska” sektorer inom försörjningsförsvaret. Produktion och lagerhållning koncentreras alltmer. Tillverkningen blir mer specialiserad. Kommunikationerna blir sannolikt mer sårbara. Elförsörjningen blir mer sårbar. Där kan man jämföra de stora kärnkraftverken med de i berg nedsprängda vattenkraftstationerna. Svenska företag utnyttjar alltmer utländska underleverantörer — en faktor som också är av utomordentlig betydelse vid bedömningen av den svenska krigsmaterielindustrins förmåga att i ett skärpt läge kunna öka sin produktion. En ytterst viktig faktor är de minskade lagren. Genom nya planeringsmetoder inom näringslivet, snabbare transporter och effektivare metoder för lagerhantering har lagren av såväl råvaror och halvfabrikat som färdigvaror minskat i förhållande till årsomsättningen. Ju mindre lager som finns inom näringslivet, desto större lager kan på avgörande områden behöva ordnas i regi av överstyrelsen för ekonomiskt försvar eller andra statliga myndigheter. En mellanform är s.k. subventionerad tvångslagring som kan åläggas näringslivet. Denna utveckling mot ett sårbarare näringsliv och ett näringsliv i stark omvandling ställer väsentligt större krav på planering och planläggning från det ekonomiska försvarets sida. Denna planläggning och planering hänger dock i luften, om inte i botten finns en målsättning, t.ex. i fråga om den uthållighet och den standard i försörjningen som det ekonomiska försvaret skall utgå från. Det är av föga värde om många delar av försörjningsförsvaret har stor uthållighet men hela systemet ändå faller samman därför att en eller två viktiga element har en klart kortare uthållighet. De resurser som sätts in bör därför koncentreras till de punkter som bedöms vara angelägnast, men dessa punkter kan antas vara olika i olika typer av angreppsfall och krisfall. Inför 1972 års försvarsbeslut och perspektivplanearbetet inrättades s.k. miljöutredningar. Vi hade krigsmaktens miljöutredning och befolkningsskyddets miljöutredning med representation från olika delar av totalförsvaret, berörda fackmyndigheter, departement och forskare från försvarets forskningsanstalt. Dessa utredningar skulle ange ett slags utgångsvärden i form av bedömningar av möjliga internationella utvecklingar, som kunde ge risker för aggression mot vårt land, och även förhållanden inom landet av betydelse för motståndsförmågan analyserades. Tyvärr tillsattes en liknande miljöutredning för det ekonomiska försvaret väsentligt senare än de andra utredningarna. Resultatet kunde därför inte ligga till grund för 1972 års försvarsbeslut mer än i mycket allmänna och alltför schematiska former. Avdelningschefen Sture Gyllö, ordförande i EMU, har i en skrift 1972, Långsiktsplanering inom det ekonomiska försvaret — den kom ut i Folk och försvars skriftserie —, belyst de mycket stora luckor som finns i vårt vetande kring de faktorer som borde vara avgörande för det ekonomiska försvarets långsiktsplanering. Vad som anförs i skriften torde äga giltighet även i dag, kanske till följd av utvecklingen i ännu högre grad. Det är därför angeläget att ett planeringssystem för det ekonomiska försvaret snarast fastställs. Vidare bör inom ramen för detta nya system också så snart som möjligt anges en målsättning för det ekonomiska försvaret såsom styrning av dess verksamhet. Det är inte acceptabelt att ett sådant beslut skall dröja alltför länge då långsiktsplaneringen för militärt försvar och civilförsvar skall revideras. Tiden fram till 1977 är så lång att åtskilligt inom det ekonomiska försvaret kan bli feldimensionerat om det inte finns en övergripande syn. Utskottet skriver i anledning av vår motion 402 bl.a. följande: ”I motionen — — — lämnas en utförlig bakgrund till hemställan att det ekonomiska försvarets uppgifter skall utredas. Motionärerna anser att målen för försörjningsberedskapen i väsentliga delar bör fastställas redan före år 1977 och berör bl.a. möjligheterna till en särskild beredskap för s.k. fredskriser.” Utskottet säger vidare att det inhämtat att regeringen avser att tillkalla en parlamentarisk utredning med uppgift att värdera det underlag som tas fram för ett nytt långsiktigt försvarsbeslut år 1977. När det därefter gäller den tid som behövs för försvarsutredningens arbete så framgår av tidsplanen, skriver utskottet, att överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelsen kommer att lämna perspektivplan del 1 omkring den 1 juni i år. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar kommer att redovisa motsvarande underlag omkring den 1 oktober. Avslutningsvis säger utskottet: ”Mot bakgrund bl.a. av vad som har anförts i motionerna 1974:402 och 1974:403 anser utskottet att en ny försvarsutredning bör tillkallas så att den kan påbörja sitt arbete redan under hösten 1974. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Jag är mycket till freds med att prisregleringssystemet för försvaret, som tas upp i motionen 665 av herr Gustafsson i Stenkyrka och mig, skall bli föremål för utredning. Utskottet skriver: ”Vad utskottet har anfört om skyndsam översyn och förslag angående prisregleringssystemet bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Herr talman! Med det anförda vill jag till alla delar yrka bifall till vad utskottet hemställt i betänkandet nr 19. I betänkandet nr 20 tar utskottet ställning till förslag om ändrad utbildnings-, övningsoch förrådsverksamhet inom civilförsvaret. I propositionen redogörs ganska ingående för utbildningen inom civilförsvaret samt för materielhållningen. Civilförsvarsstyrelsen leder materielhanteringen i fred och svarar för anskaffning av materiel direkt eller genom direktiv till länsstyrelserna. Länsstyrelserna administrerar förrådsverksamheten i länen. De har också ansvaret för att civilförsvarets mobilisering i respektive län planläggs och genomförs. Det har nu bedrivits försök med s.k. koncentrerad utbildningsoch förrådsverksamhet i Kalmar, Kronobergs, Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län. Försöken har bedrivits vid civilförsvarsskolan i Revingeby. Sålunda har utbildning och övning som skulle ha ankommit på dessa län bedrivits vid denna civilförsvarsskola. Dit har också ansvaret för den fredstida förrådshanteringen förts över från berörda länsstyrelser. Med erfarenhet av denna verksamhet föreslår civilförsvarsstyrelsen att en stor del av övningsverksamheten samt förrådsverksamheten i fred inom civilförsvaret samlas inom fem områden. I varje område bör finnas en förrådsoch skolanläggning, och dessa skall ingå i civilförsvarsstyrelsens utbildningsoch utrustningscentraler. För detta vill man utnyttja civilförsvarsstyrelsens nuvarande skolor i Rosersberg, Revingeby, Katrineholm-Malmby och Sandö. Dessutom skall det byggas en ny anläggning för västra Sverige i Göteborgsområdet. Departementschefen anser att civilförsvarsstyrelsens förslag kan ligga till grund för en ny utbildnings-, övningsoch förrådsorganisation för civilförsvaret och finner den föreslagna uppdelningen på fem skoloch förrådsanläggningar med var och en sitt område lämplig. Detta föreslås bl.a. i propositionen 1974:75. Det är naturligtvis möjligt att resa invändningar mot detta förslag. Man kan hävda — och det har också gjorts i ett par motioner — att den centralisering som propositionen innebär står i motsättning till principen för ansvarsfördelning inom totalförsvaret att varje myndighet som har ansvaret i fred också skall ta ansvaret för samma verksamhet i krig. Den som tar del av försvarsutskottets betänkande märker också att en rad andra invändningar förts fram i olika motioner. Utskottet tillstyrker emellertid att övningsverksamheten i ökad utsträckning centraliseras till anläggningar som är särskilt lämpade för ändamålet. Utskottet skriver vidare: ”Eftersom övningarna är kortvariga bör övningens art, tillgången på lämpliga övningsanordningar och instruktörer tillsammans med reseavstånden för övningsdeltagarna bli styrande för var en övning skall genomföras. Man bör inte underskatta betydelsen av att övningsdeltagaren får delta i tillämpad övning som äger rum i närheten av mobiliseringsplatsen och det område där den övade enheten skall verka i krig. Utskottet räknar med att omkring hälften av övningsvolymen kommer att vara kvar i länen.” Mycket mer vore att säga som motivering till utskottets enhälliga ställningstagande i anledning av proposition nr 75, men detta får räcka. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter. Jag skulle sedan vilja säga några ord om utskottets betänkande nr 21. Efter vissa undersökningar tillsatte statskontoret 1967 en arbetsgrupp med uppgift att närmare utreda datamaskindriften inom försvaret. Frågan om samordning hade dessförinnan varit aktuell sedan mitten av 1960-talet. Den här omtalade arbetsgruppen föreslog i sin rapport som lades fram i juni 1968 att en för försvaret gemensam datadriftorganisation skulle inrättas och att verksamheten skulle vara ekonomiskt självbärande. Statskontoret inhämtade yttranden och redovisade förslaget för Kungl. Maj:t i november 1968. Man förordade också att datacentralerna vid försvarets civilförvaltning, försvarets materielverk och värnpliktsverket skulle inordnas i datadriftorganisationen. Försöken med gemensam datadrift har pågått sedan den 1 juli 1969. Syftet med försöken har varit att inhämta underlag för beslut om teknisk, ekonomisk och organisatorisk samordning av datamaskindriften inom försvaret. Försöksverksamheten föreslås nu kunna avlösas av en permanent datadriftorganisation den 1 juli 1974. Frågan om valet av chefsmyndighet har visat sig vara starkt kontroversiell. De två myndigheter som i slutomgången ansetts kunna komma i fråga har varit rationaliseringsinstitutet och försvarets materielverk. Departementschefen har förordat rationaliseringsinstitutet som chefsmyndighet. Vi har i vår motion nr 1645 — och det görs också i motionerna 1647 och 1648 — starkt ifrågasatt rationaliseringsinstitutets lämplighet för uppgiften. I stället har vi i vår motion föreslagit försvarets materielverk som chefsmyndighet. ”Uppgiftsfördelningen mellan chefsmyndigheten, styrelsen och FDC berörs inte närmare i propositionen. Departementschefen tonar emellertid ner chefsmyndighetens roll högst betydligt, när han understryker att chefsmyndighetens uppgifter bör kunna starkt begränsas. Utskottet ifrågasätter” — med rätta, tycker jag — ”för sin del om chefsmyndigheten under sådana förhållanden har någon egentlig funktion att fylla. Om så inte är fallet, är risken stor att den i stället kommer att utgöra en belastning för datadriftorganisationen.” Den nya organisationen kommer att bli tillräckligt stor för att kunna fungera som en självständig myndighet. Ungefär 200 anställda kommer den att ha. Organisationen bör vara direkt underställd Kungl. Maj:t. Verksamheten blir därigenom mindre byråkratisk. Utskottet säger: ”Mycket talar alltså för att FDC bör ges en mera självständig ställning.” Det kan enligt utskottets mening inte vara till hinder för verksamheten att låta funktionen som chefsmyndighet utgå. En sådan ändring medför i huvudsak endast att styrelsen får ett större ansvar, vilket kan vara en fördel. Överbefälhavaren får direktivrätt gentemot försvarets datacentral, som kommer att ingå i krigsmakten. Utskottet finner övervägande skäl tala för att försvarets datacentral organiseras som en självständig myndighet under ledning av en styrelse och en ansvarig chef. Behovet av en chefsmyndighet bortfaller därmed. Utskottet skriver: ”Vad utskottet anfört i denna del bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.” Herr talman! Med detta vill jag till alla delar tillstyrka vad utskottet i enighet hemställer om angående datadriftorganisationen. Jag vill vid detta tillfälle även yrka bifall till vad utskottet hemställt i betänkandena 22 och 23, handlande om fredskriser.